Fru talman! Monica Green har frågat mig om jag har för avsikt att ta något initiativ så att Sveriges gäster under vårt ordförandeskap i EU erbjuds boende endast på de hotell och konferensanläggningar som är garanterat fria från pornografi. Hon har vidare frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att se till att alla arrangemang runt om i Sverige i samband med ordförandeskapet i EU blir fria från prostitution. Under Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens ministerråd hösten 2009 kommer det att finnas behov av ett stort antal hotellrum på de orter där möten äger rum. Vid bokningen av hotellrum måste ett antal olika aspekter beaktas. Det gäller främst standarden, närheten till möteslokalen och funktionaliteten ur ett transport och säkerhetsperspektiv. De principer som gäller för bokning av hotell för anställda i Regeringskansliet kommer att tillämpas av ordförandeskapet. Av Regeringskansliets etiska riktlinjer framgår att utgångspunkten är att hotell som bokas inte ska erbjuda pornografiska filmer eller kanaler. Utbudet av hotell som är garanterat fria från pornografi är dessvärre begränsat och täcker inte helt säkert de inkvarteringsbehov som behövs under ordförandeskapet. Detta framgår exempelvis av en kartläggning som Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS, har gjort över vilka hotell som erbjuder porrfrihet. De större hotellkedjorna i Sverige har dock möjlighet att spärra betal-tv-kanaler, en möjlighet som Regeringskansliet kommer att beakta. Straffbestämmelsen om förbud mot köp av sexuell tjänst har varit i kraft sedan 1999. Straffskalan är böter eller fängelse i högst sex månader. Straffbestämmelsen om förbud mot köp av sexuell tjänst gäller naturligtvis även för utländska besökare i Sverige. Som Monica Green framhåller är den svenska sexköpslagstiftningen och bekämpningen av människohandel mycket angelägna frågor. Regeringen beslutade därför den 24 april 2008 om direktiv till en utredning för att utvärdera tillämpningen av förbudet mot köp av sexuell tjänst och de effekter förbudet har fått. Syftet med utvärderingen är att undersöka hur bestämmelsen fungerar i praktiken och vilka effekter förbudet har haft för förekomsten av prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige. Internationellt, inte minst inom EU, har intresset för det svenska förbudet mot köp av sexuell tjänst och dess effekter varit stort. Regeringen avser att under EU-ordförandeskapet ta upp Sveriges förbud mot köp av sexuell tjänst i olika relevanta sammanhang. Exempelvis kommer frågan om människohandel att vara aktuell på EU-nivå vid flera tillfällen under det svenska EU-ordförandeskapet. Varje ordförandeskap anordnar en rad olika möten med länder utanför EU, till exempel mellan EU och Ryssland samt mellan EU och USA. På agendan står olika rättsliga frågor och inrikesfrågor, bland annat människohandel. Sverige planerar också att under hösten 2009 anordna en högnivåkonferens om just människohandel. I detta sammanhang kan nämnas att en skrivelse med en handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål för närvarande är under beredning i Regeringskansliet. I handlingsplanen kommer regeringen att redogöra för sin syn på hur prostitution och människohandel för sexuella ändamål ska bekämpas och hur människor som utsätts för detta ska kunna få ökat skydd och stöd. Handlingsplanen är planerad att överlämnas till riksdagen under 2008.

Fru talman! Tack, EU-ministern, för svaret! Jag skrev interpellationen därför att Carina Hägg har jobbat mycket framgångsrikt med de här frågorna inom Europarådet. Carina Hägg med flera har också väckt en motion i Sveriges riksdag om den här saken. Då tyckte jag att det kunde vara intressant och spännande att få diskutera med ansvarig minister hur hon ser på frågan och hur det skulle kunna gå att genomföra detta rent praktiskt. Det svar som jag har fått går ut på att vi ska följa det i den mån det går. Jag tror att man ska ha en framförhållning, om jag börjar med vilka hotell man ska anlita. Ju tidigare man är ute och ju tidigare man ställer krav - det handlar om konsumentmakt och att det är väldigt många som ska anlita hotell under den här tiden - desto bättre går det att ställa krav: Vi kommer inte att utnyttja er om vi inte kan få de här garantierna. Så gör organisationer i Sverige i dag: Vi behöver 150 hotellrum, men vi tänker inte anlita er om ni inte ser till att ta bort de porrkanaler som visas. Det handlar om konsumentmakt. I det här fallet är det en otroligt stark makt, eftersom det är så många hotellnätter som ska utnyttjas under det här halvåret. Det skulle bli ett väldigt tryck på den svenska hotellrörelsen, som den svenska regeringen skulle kunna utnyttja. Eller man skulle kunna uppmana gästande länder att också utnyttja den typen av konsumentkraft. Det är så vi brukar förändra. Vi har gjort så i Sverige i alla fall. Vi har ställt de här kraven från föreningshåll, från kommunernas håll och sedan från regeringshåll och så vidare. Det går alltså att flytta fram positionerna. Och ju tidigare man är ute desto fler hotell kommer att bli medvetna om att vi kommer att ställa de här kraven. I samband med internationella arrangemang över huvud taget - det kan vara idrottsliga arrangemang, stora industriarrangemang eller politiska arrangemang eller samhällsarrangemang - där det kommer många deltagare från andra länder har det visat sig att prostitutionen ökar. Det följer med de här arrangemangen. Det har vi upptäckt redan tidigare. Vi har försökt att få en debatt och även att stoppa vissa saker. När det till exempel skulle vara OS i Aten försökte Sverige driva frågan om att vi skulle se till att vi inte hade människor som utnyttjade sexuella tjänster. VM i fotboll är ett annat sådant exempel. Detta gjorde vi av det skälet att vi vet vad det betyder med sexslaveriet. Cecilia Malmström vet också vad det betyder med människohandel, att människor blir utsatta och att kvinnor och barn säljs som sexslavar, och den tragedi som det drar med sig. Jag kommer att fortsätta med fler frågor i mitt nästa inlägg.
Fru talman! Statsrådet! Precis som Monica Green inledde med att säga är det arbetet med bland annat den motion som jag själv, Carin Runeson och Kerstin Engle har skrivit som har inspirerat till den här interpellationsdebatten. I vår motion, som kommer att behandlas i morgon här i kammaren i samband med att det betänkande som det är inkluderat i kommer upp till debatt, ställde vi just de här frågorna om att arrangemang under Sveriges ordförandeskap i EU skulle vara fria från prostitution och att gästerna under vårt ordförandeskap skulle erbjudas boende på porrfria hotell och konferensanläggningar. Men vår motion avstyrks, och de här texterna finns inte inkluderade i betänkandet. Majoriteten har avstyrkt detta. Därför kan det bli intressant att lyssna på statsrådets svar i dag, inför morgondagens debatt. Det finns också många frågor med tanke på de orter där man nu har startat planeringen inför ordförandeskapet. Hur kommer jordbruksminister Eskil Erlandsson att arbeta med de här frågorna i sin stad, Växjö, där han kommer att vara ansvarig? Hur kommer näringsministern att arbeta med just de här frågorna i Umeå inför deras arrangemang? Vad kommer Acko Ankarberg, kommunalråd i min residensstad Jönköping, att inkludera i de här frågorna? Och vad kommer, också där, Anna Mårtensson, som är partikamrat till statsrådet, att säga och tycka kring de här frågorna, och hur kommer hon att arbeta med dem? Jag har fortfarande inte fått något svar från de här orterna och de här personerna. Men jag avvaktar och hoppas att det efter den här debatten och morgondagens debatt klarnar hur regeringen tänker arbeta med frågorna. Än så länge har till exempel polisen inte fått direktiv, resurser eller information om hur man ska förhålla sig till de här frågorna. Detta kombineras med att vi har sett att regeringen har sviktat när det gäller stödet till sexköpslagen. Vi har nu fått en beskrivning av hur det arbetet kommer att gå till. Vi vet att regeringen har dragit ut på ratificeringen av konventionen mot trafficking i två år. Det lär bli tre år innan vi blir färdiga. Det finns alltså frågetecken i vår omvärld när det gäller hur vi kommer att stå upp för de här frågorna. Då har vi ett gyllene tillfälle att för den svenska befolkningen visa att regeringen och oppositionen skulle kunna stå samlade i de här frågorna. Men vi skulle också kunna visa utåt att vi verkligen menar allvar med att fortsätta att vara aktiva, att fortsätta att på bästa sätt försöka hävda vår inställning till sexköpslagen, se kopplingen till trafficking och samlat driva de här frågorna konkret. Ett mer konkret sätt än att driva det på det här sättet i samband med vårt ordförandeskap har jag svårt att se. Dessutom är det ett billigt sätt att vara på de utsatta kvinnornas sida. Då tycker jag inte att det räcker med det svar som vi har fått i dag, utan då krävs det mer. Jag erinrar mig att Folkpartiet liberalerna har haft företrädare här som under förra mandatperioden har sagt att det är bäst att vi talar tyst om den svenska sexköpslagen när vi kommer utanför Sveriges gränser. Jag börjar förstå att det finns fler än den som uttryckte det på det sättet som delar den uppfattningen. Det oroar mig. Under förra ordförandeskapet, när vi hade en annan regering, arbetade vi aktivt med de här frågorna. Vi mötte ofta kritik för att vi drev frågor som låg i marginalen och som var svåra att få förståelse för. Men vi känner att det ordförandeskapets insatser, och också arbetet därefter, har lett till att det i dag finns ett stort intresse för vilken väg vi har valt att gå i Sverige. Det finns ett stort intresse, inte minst bland många kvinnor, av att försöka följa efter och hitta vägar. Vi vet Norges ställningstagande. Finland gjorde ett försök, men man nådde inte ända fram. Andra länder har det svårare och har längre väg att gå när det gäller att förändra sin opinion, kanske för att kvinnor inte har samma starka ställning som de ändå har i det här parlamentet. Men jag är bekymrad och hade förväntat mig ett mer konkret svar och ett mer positivt svar från statsrådet i dag.

Fru talman! Jag är väl medveten om det långvariga engagemang som Carina Hägg och många andra i denna kammare och på andra ställen har. Det är otroligt viktiga frågor som jag själv också engagerat mig mycket i. Därför är det lite tråkigt att man försöker skapa något slags partipolitisk klyfta och insinuerar att jag inte skulle ta detta på allvar. Det är någonting vi gör i allra högsta grad. Jag har försökt förklara här att Regeringskansliet har väldigt tydliga principer. Vi har en etisk princip där vi ska försöka så långt det någonsin är möjligt att använda oss av porrfria hotell. Det finns inte tillräckligt många sådana hotell i dag, vilket kartläggningen också har visat. Vi är redan nu ute och försöker boka hotell. Det handlar kanske om 30 000 personer som ska lokaliseras. Det är väldigt mycket människor. Det är klart att vi måste ha hotellrum i de städer där mötena äger rum. När man har tagit hänsyn till organisationskostnad, säkerhet och så vidare kommer det nog att bli så att vi inte kan inkvartera alla på hotell som inte är garanterat porrfria därför att det inte finns tillräckligt många sådana. Men detta finns naturligtvis med i de diskussioner som vi för nu när vi försöker boka hotell och ordna andra logistiska arrangemang kring det svenska ordförandeskapets alla olika konferenser på olika nivåer. När det gäller köpet av sexuella tjänster är lagstiftningen mycket klar. Den gäller naturligtvis för alla gäster som kommer hit, och det ska de också upplysas om. Att vi nu ser över det här har att göra med att vi behöver utvärdera detta, se var det har fungerat bra och om vi behöver göra några justeringar. Utredaren Anna Skarhed har fått tydliga direktiv att vi inte ska ändra på förbudet naturligtvis, men kanske behöver vi göra kompletteringar. När vi har en samlad bild kanske behöver vi göra någon justering för att det ska fungera bättre. Vi har som lagstiftare och politiker alltid ansvar att se över en lagstiftning. Är den optimal, kan den förbättras? Att hålla tyst om den svenska sexlagstiftningen - ja, det är möjligt att någon gör det. Jag har själv suttit i massor av olika debatter runt om i Europa och ofta blivit utskälld av meningsmotståndare men försvarat den svenska sexköpslagstiftningen. Jag har också funnit att intresset för den från allt fler länder har ökat under de år som gått. Det är flera länder i Europa som börjar titta på den, som är intresserade, som vill höra hur den är upplagd och vill ha råd från oss. Det är länder som Belgien, Frankrike, Lettland - för att nämna några EU-länder. Irland har redan en sådan som påminner om vår, Island är också intresserat, och Finland har just antagit en lag som påminner om vår även om den inte är lika omfattande. Det här är en fråga som diskuteras, och vi kommer i de möten som hålls under det svenska ordförandeskapet och där rättsliga frågor diskuteras att lyfta fram den här frågan. Carl Bildt har svarat på en skriftlig fråga från Carina Hägg för ett tag sedan att hon kunde försäkra sig om att detta skulle lyftas fram i alla de sammanhang där utrikesministern är med. Jag vet att justitieministern tycker likadant. Vi kommer att ordna en särskild konferens om människohandel under vårt svenska ordförandeskap. Jag kan gärna återkomma om jag får till riksdagen med mer detaljer kring detta, för det är naturligtvis ännu inte klart hur, när och varför, för det ligger lite fram i tiden. Jag förstår inte riktigt vad problemet är. Vi gör så mycket vi kan, och vi kan alltid göra mer. Problemet är gigantiskt omfattande. Sexslaveriet har vi de senaste dagarna fått fruktansvärda monstruösa bevis på, det finns runt om oss. Debatten pågår i många länder just nu. Men vi tar den här frågan på allra största allvar och kommer att försöka att beakta den i så stor utsträckning det någonsin är möjligt och inte bara under vårt ordförandeskap. Det här är en fråga som alltid finns på agendan i de sammanhang där det är möjligt att resa frågor som rör sexuellt slaveri, som rör människohandel och där vi också vi har möjlighet att lyfta fram vår syn på sexlagstiftning.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att vi över huvud taget debatterar de här frågorna. Jag tror att vi måste upprepa dem om och om igen. Det är som med demokratin och jämställdheten. Man måste återerövra dem om och om igen. Många glömmer fort, och man ramlar snabbt tillbaka. Vi måste framhålla den svenska modellen med den starka lagstiftning som vi har, och vi behöver flytta fram positionerna. Sverige är en förebild för många länder i fråga om sexlagstiftning och det är viktigt att vi lyfter fram den. Statsrådet sade att alla gäster kommer att bli upplysta om den lagen. Det skulle vara intressant att veta på vilket sätt det kommer att gå till. Det är lite spännande att få veta när de får veta det och på vilket sätt den här upplysningen kommer att ske. Precis som Tina Acketoft sade är det visst konsumentmakt. Däremot håller jag inte alls med om de lovorden som hon strödde över den borgerliga regeringen. Jag har inte alls uppfattningen att det skulle vara bättre med jämställdheten nu. Jag tycker snarare att det har blivit en backlash under den här tiden. Där har vi olika uppfattningar. Konsumentmakten kan användas. Det är bara att titta på de kartläggningar som statsrådet hänvisade till, och man kan också begära att hotellen ska stänga av sina porrkanaler. Man behöver inte säga: Jaha, okej, ni är inte ett porrfritt hotell, men eftersom det ändå inte fanns fler lediga hotell i den här staden får vi välja ert ändå. Man ska i samband med det utnyttja tillfället och ställa kravet så att man flyttar fram positionerna. Det är därför som det är så bra att man kan utnyttja den här tiden till att kräva det så att fler och fler tar efter. Det menar jag att vi kan utnyttja ordförandeskapet till. Dessutom måste vi utnyttja ordförandeskapet till att flytta fram positionerna när det gäller den svenska sexlagstiftningen. Som någon kommenterade här: Det hänger ihop med sexslaveriet, människohandeln, med barn och kvinnor som rövas bort och tvingas till sexturism. Därför måste vi vara oerhört konsekventa och oerhört noggranna med vårt sätt att agera utåt. Jag har stora förhoppningar på EU-ministern som faktiskt jobbar mycket inför ordförandeskapet och med EU:s Lissabonstrategi och i samband med det är ute och pratar om hur vi ska kunna flytta fram positionerna och vad det innebär. I samband med det kan man upplysa om och diskutera den svenska sexlagstiftningen här i Sverige men också i utlandet så fort man träffar andra representanter. Cecilia Malmström sade att hon har gjort det många gånger i strid med många andra. Men jag tror att det bara är att fortsätta och fortsätta så som våra företrädare Anita Gradin och Margareta Winberg och så vidare har gjort. Våra företrädare har fortsatt och fortsatt trots att de har haft motstånd från många borgerliga ledamöter och från många representanter för andra länder. Man har inte gett upp. Det är det jag menar: Här har vi en hävstångseffekt under tiden som vi är ordförandeland. Vi kan utnyttja det och lyfta fram vår svenska lagstiftning.

Fru talman! Det som är positivt är att vi har fått besked om att det kommer att vara en konferens om trafficking, om människohandel, lite längre fram under mandatperioden. Då hoppas jag att vi alla har möjlighet att göra input till den konferensen. Det ska bli intressant att följa den. Det är nödvändigt att ta initiativ. Det vi har sett under den här mandatperioden är, som jag sade innan, att ratificeringen av konventionen mot trafficking har tagit över två år. Det kommer säkerligen att bli tre år. Vi finns inte med på Kreta, uppföljningsmekanismen. Vi har också tackat nej till att samverka med de nordiska länderna, som har erbjudit oss att komma med genom deras försorg i efterhand. Vi har inte nominerat någon eller varit aktiva i EU:s grupp mot trafficking efter det att den hade omorganiserat sig. Vi har inte nominerat till andra poster. Vi för inte in de här frågorna i arbetet med Jämställdhetsmyndigheten i Vilnius. På punkt efter punkt har vi backat. Vi har inte hävdat sexköpslagen utomlands, och det väcker frågetecken. Det krävs att vi tar initiativ. Vi tog initiativ genom en motion därför att vi visste att det här arbetet inte fanns med trots att vi genom bland annat Socialstyrelsens rapport Kännedom om prostitution från 2007 vet att prostitution förekommer och att det inte endast är en storstadsföreteelse, utan det finns tendenser att man flyttar ut i landet i mindre orter. På så sätt hoppas man kunna vara mer osynlig för polisens arbete. Detta finns och vi har all anledning att anstränga oss ytterligare inför ordförandeskapet. Jag misstänker att vi även kommer att få hit personer som kommer att efterfråga prostituerade. En del av dem kommer kanske dessutom att vara "traffickerade". Det måste vi vara förberedda på. Men polisen har inte fått några instruktioner. De har inte fått några resurser. Det här finns inte med i kommunernas förberedelsearbete. Därför skrev vi motionen. På frågan om varför vi tar upp den här frågan här och i vår motion kan jag svara att det beror på att vi saknade medvetenhet om vikten av att förbereda sig inför ordförandeskapet, vikten av att vi tar initiativ. Det kan vi inte göra dagen innan eller när människor står och knackar på dörren. Det måste vi göra nu.

Fru talman! Det är egentligen tråkigt att vi inte är fler i kammaren, för det är en så otroligt viktig debatt. Den är väldigt komplex och rör många frågor. Men jag hoppas att vi kommer att få många tillfällen att återkomma till detta, inte bara i ett ordförandeskapsperspektiv, för det här behöver diskuteras jämt och ständigt. Men eftersom det är det som är temat i dag ska jag hålla mig till det. Regeringskansliets etiska principer är väl kända. Vi framför dem under det bokningsarbete som nu pågår. Men det kommer inte att vara möjligt att finna full täckning för garanterat porrfria hotell. Vi ska naturligtvis utnyttja den möjligheten så långt det är genomförbart. Men jag har tittat på när Carina Hägg ställde den här frågan inför förra ordförandeskapet, när Anna Lindh och Margareta Winberg fick samma frågor. De svarade faktiskt precis som jag. Det är inte görligt när man har uttömt alla möjligheter att till slut vägra ett hotell endast på grund av detta. Det är inte förenligt med upphandlingsreglerna. Det kommer att innebära praktiska svårigheter. Vi måste husera de här människorna. Men vi kommer att använda de här principerna så långt det någonsin är möjligt. Det finns heller ingenting som hindrar riksdagen. Riksdagen har också en roll under ordförandeskapet. Ni har ju era kontakter med både partigrupper och olika utskott i de andra länderna och kan ta initiativ till att diskutera de här frågorna. Det kan riksdagen göra på egen hand. Det har regeringen naturligtvis inga synpunkter på. Jag tycker att det är viktigt att vi diskuterar de här frågorna. Det förs en debatt i dag. Vi kommer att föra den igen. Vi kommer att få en diskussion i Sverige när utredningen är färdig, och säkert under tiden till dess. Handlingsplanen som kommer om några månader är också ett viktigt tillfälle att titta på det här för att just vässa våra verktyg. Har vi de bästa verktygen? Behöver vi göra ytterligare skärpningar eller justeringar av lagarna? Det handlar inte om att urholka sexköpslagen. Det handlar om att se till att den är så bra som möjligt och uppfyller de syften som vi vill att den ska uppfylla. Den ska också utvärderas några år efter sin tillkomst. Har den funkat? Har den varit bra? Kan vi göra mer? Polisen ska naturligtvis alltid se till att upprätthålla svensk lag. Det ska de naturligtvis göra under det svenska ordförandeskapet. De ska inte ha några extra resurser för att vaka över att utländska gäster inte går till prostituerade. Det ingår i deras jobb. Polisen ska också vaka över att de inte snattar i butiker, att de inte rånar gamla damer och att de inte begår några andra brottsligheter under den här tiden. Det är polisens jobb. Vi för regelbundet en diskussion med polisen inför ordförandeskapet. Vi kommer naturligtvis att intensifiera den när allt det logistiska börjar falla på plats så att de hålls informerade. De kommer att vara viktiga under ordförandeskapet. Förhoppningsvis kommer vi inte att behöva utnyttja dem på grund av att det inte kommer att vara så mycket brottslighet relaterat till detta. Det kan man naturligtvis aldrig garantera. Men det är detta som gäller. Frågan är viktig. Vi kommer att lyfta fram den. Högnivåkonferensen som jag har talat om ett par gånger och som jag tycker är väldigt viktig kommer att hållas. Vi fortsätter att lyfta fram detta. Den svenska hållningen är mycket väl känd i alla EU-sammanhang. Som jag själv kan vittna om har det ändå blivit en viss förändring. För några år sedan blev man lite utskrattad - vi svenskar var så naiva. Men nu finns det en allt större respekt och nyfikenhet för den svenska lagstiftningen, vilket jag tycker är positivt. Det skulle vara roligt om det kom samma signaler från både riksdagen och regeringen, oavsett färg, om att det här är en viktig fråga för Sverige. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter när nu allt fler länder är nyfikna på dem och vill ta del av dem för att kanske på ett eller annat sätt implementera detta i sina egna länder. Det här är som sagt inte en fråga just när det gäller prostitutionslagstiftningen, inte en fråga som är föremål för lagstiftning på EU-nivå. Men allt fler inser ju det samband som vi alla diskuterat här. Det finns ett samband mellan prostitution, trafficking och sexslaveri, och man måste titta på detta på ett heltäckande sätt. Jag tycker att vi gör det bra från svensk horisont. Vi håller på med den här utredningen. Vi får se om vi kan göra det ännu bättre.
Fru talman! Tack för att vi kan ha den här diskussionen. Jag ser fram emot fler diskussioner med EU-ministern om viktiga frågor inom EU, inte minst vårt ordförandeskap. Jag fick några frågor av Tina Acketoft om backlashen för jämställdheten, det vi inte har fått igenom på våra tolv år. Det var ju under våra tolv år som vi faktiskt flyttade fram positionerna. Det var då sexlagstiftningen genomfördes. Det var då vi såg till att föräldraledigheten delades mer, och vi införde rätt till heltid. Vi gjorde väldigt mycket för jämställdheten och flyttade fram positionerna. Nu inför den här regeringen vårdnadsbidrag. Man ska ha hushållsnära tjänster. Kvinnor i karriären ska inte längre be sina män om det oavlönade arbetet, utan man ska köpa en tjänst för att man inte vågar ta fajten med sin man. Jämställdhetsministern har inte ens använt de pengar som hon avsatte förra året till projekt för jämställdhet. Kvinnorna straffas på grund av otryggare anställningar och krångligare och dyrare regler i a-kassan. De tvingas flytta 150 mil bort från sin familj när de erbjuds ett arbete. Det finns många exempel på den backlash kvinnorna upplever under den här regeringens tid. Men det var inte enbart det vi diskuterade, även om vi kommer in på jämställdhetsfrågorna när det gäller det här eftersom det i sin yttersta form är en maktfråga när män utnyttjar kvinnor och köper sexuella tjänster. Det var där debatten började, nämligen hur vi skulle kunna vara ett föregångsland, vilket vi är redan nu, och hur vi skulle kunna utnyttja ordförandeskapet till att flytta fram positionerna. Om Carina Hägg fick de svaren förra gången vi var ordförande är det meningen att ett samhälle ska ha flyttat fram positionerna, att vi kan få fler hotell som är porrfria, att fler människor kan bli upplysta om den svenska lagstiftningen. Ju fler människor som vet om det här och vid varje tillfälle som vi kan undvika att ett barn eller en kvinna utnyttjas sexuellt har vi ju utfört en god handling och tagit ett steg på rätt väg. Det är det jag menar att vi ska göra när vi är ordförandeland.
Fru talman och meddebattörer! Det har varit en bra debatt. Vi är i sak inte oense på något sätt. Vad jag än hade sagt, om jag hade haft 40 andra konkreta förslag, hade Carina Hägg och Monica Green inte tyckt att det var tillräckligt bra. Det är den ordning vi ska ha härinne, nämligen att oppositionen ska ligga på regeringen. Jag har försökt redovisa vad vi gör och vad vi kommer att göra. Jag har försökt klargöra att vi tar detta på mycket stort allvar, att detta är en viktig fråga under ordförandeskapet men att dessa frågor och jämställdhetsfrågorna i ett större perspektiv är frågor vi ständigt måste kämpa med. Det handlar om våld mot kvinnor och det faktum att många kvinnor våldtas i sina hem och att det begås fruktansvärda övergrepp mot barn i Sverige i dag. Vi kan säkert återkomma till den typen av debatter med ansvarig minister. Ordförandeskapet är ett viktigt tillfälle att lyfta fram Sverige i olika sammanhang. Detta är en viktig fråga. Jag tror inte att det råder något tvivel bland ministrarna inom EU om att Sverige har den typen av lagstiftning. Vi försöker att föra fram den på olika sätt. Naturligtvis ska vi utnyttja tillfället att föra fram den på ett bredare sätt och visa hur stor vikt vi lägger vid detta. Den diskussion som kommer att föras fram till ordförandeskapet och efter med den typ av utredningar och handlingsplaner vi gör i Sverige kommer att vara en garant för att vi ska fortsätta att diskutera dessa frågor i denna kammare och utanför med kommunala och regionala politiker och bland de organisationer och föreningar som engagerar sig i frågorna. Fru talman! Med detta vill jag tacka för en mycket viktig debatt.